Herr talman! Birgitta Hambraeus började sitt anförande med att säga att hon tyckte det verkade kallt och känslolöst — eller någonting i den stilen — när vi talade om att bl.a. kullkorna var bara detaljer i spelet ute i naturen. Nu kan man inte upprepa i varenda debatt det som jag har pratat om i 20 års tid och mera i riksdagen, där jag har talat om vördnaden för livet, att den omständigheten att vi inte vet vilken roll som spelas i det ekologiska systemet av den minsta skalbagge eller den enklaste gråsparv inte berättigar oss till att gå fram för hårt och utrota dessa. Jag vill tala om det därför att ingen skall tro att jag har ändrat uppfattning i den här frågan.
Herr talman! Jag är glad åt Hans Wachtmeisters deklaration, och jag är övertygad om att det han sade är hans uppriktiga uppfattning. Men vi skall vara aktsamma med vårt sätt att tala. När man använder ord som material, manipulera osv. om det som är levande, då kan de orden leda våra tankar fel. Vi måste börja att också använda ord som passar när man talar om levande djur och växter.

Herr talman! Jag kan börja med att tala om att jag inte har något yrkande. efterlyses åtgärder till skydd för laxbeståndet. Laxbestånden i de outbyggda älvarna är allvarligt hotade genom att allt färre laxar har möjlighet att reproducera sig. I vissa älvar är bestånden redan utslagna. För våra Norrlandslän har laxfisket en stor betydelse. Yrkesfisket vid kusten är ett s.k. kombinationsfiske som är inriktat på flera fiskarter. Fisket efter strömming, torsk, sik etc. kan i regel inte ge full bärgning för utövarna. I Västerbottens län svarar laxen för i genomsnitt drygt halva inkomsten för de yrkesverksamma kustfiskarna. För fritidsfisket är också laxen intressant. Inte minst skulle återuppbyggda laxbestånd i de outbyggda älvarna kunna utnyttjas till rekreationsfiske. I ett turistiskt utbud skulle det för älvdalskommunerna vara av utomordentlig betydelse i ansträngningarna att utveckla turismen i områdena nedanför fjällen. Nu har den här motionen såväl som de andra avstyrkts av utskottet i anledning av att hela problemkomplexet f.n. ligger under regeringens prövning. Som framgår av det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet har vi inte reserverat oss för motionskraven utan avvaktar förslag från regeringen. Vi utgår självfallet ifrån att det mycket snabbt kommer att föreslås åtgärder för att rädda våra laxbestånd. Det skulle vara oförlåtligt om inte åtgärder vidtas för att rädda våra naturliga laxbestånd, och jag vill kraftigt understryka att här måste det handlas snabbt. Herr talman! Jag har redan sagt att jag inte har något yrkande, men med detta inlägg till protokollet vill jag rikta en vädjan till regeringen om snara åtgärder i den här frågan.

Herr talman! Många av de frågor som vi har att fatta beslut om här i riksdagen är sådana att de återkommer mer eller mindre regelbundet. Skälen till att de återkommer kan variera. En stor grupp är sådana frågor där man vill ha ändringar i själva sakförhållandet. En annan grupp tillhör den där reglerna i och för sig finns, men de släcks ut därför att de har givits en begränsad varaktighet. Det senare är förhållandet för den fråga som vi snart skall ta ställning till. Bostadslån för småhus som skall bebos av den lånesökande — s.k. styckebyggda småhus — är f.n. tillfälligt undantagna från markvillkoret. Detta undantag gäller fram till den 1 juli 1985. I proposition 15 föreslås att undantaget skall förlängas med två år. Som var och en förstår, herr talman, är sakfrågan då genomdiskuterad, och jag kan därför hänvisa till tidigare debatter och till det betänkande som nu är framlagt av bostadsutskottet. Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till reservation 1, som avgivits av utskottets socialdemokrater.

Herr talman! Av den proposition och det utskottsbetänkande som vi nu behandlar framgår att undantaget från markvillkoret gällande lån för styckebyggda småhus infördes år 1981. Därefter har undantaget förlängts två gånger och gäller nu till den 30 juni 1985. Markvillkoret i samband med statlig bostadslångivning innebär att bostadslån i princip beviljas endast om kommun har förmedlat den mark på vilken byggnadsföretaget skall genomföras. Bostadslån får dock lämnas utan hinder av markvillkoret om kommun i särskilt fall tillstyrkt det. På förslag av den nuvarande regeringen utvidgades markvillkoret att gälla även i saneringsområden, enligt proposition 1982/83:118. Därvid anförde bostadsministern att, enligt hans uppfattning, de möjligheter att utöva inflytande över bostadsbyggandet i saneringsområden som kommunerna då hade inte var till fyllest. För s.k. styckebyggda småhus gäller markvillkoret bara om förvärvet av mark är förenat med villkor om leverans av material och byggnadsarbeten från viss byggnadsintressent. Fram t.o.m. den 30 juni 1985 gäller ett tillfälligt undantag — som jag redan har sagt — från denna regel i fråga om lån för de styckebyggda småhusen. I proposition 1984/85:15 föreslås nu att undantaget från markvillkoret för styckebyggda småhus skall förlängas med ytterligare två år. Motivet i propositionen för att förlänga undantaget är att detta bedöms inte nämnvärt påverka prisnivån för småhus. Även om det alltså hävdas att prisnivån för styckebyggda småhus inte nämnvärt påverkas av en förlängning av undantaget kan man inte bortse från den omständigheten att ett förlängt undantag från markvillkoret beträffande styckebyggda småhus kan komma — och troligtvis kommer — att öka prisnivån för dessa hus. Vi inom vpk delar den uppfattning som bostadsministern gav uttryck för i proposition 1982/83:118. Enligt vår uppfattning bör således markvillkoret gälla utan undantag. Vid en sammanvägd bedömning av olika faktorer har vi för vår del funnit att det inte finns tillräckliga skäl för en förlängning av undantaget från markvillkoret. Jag yrkar därför bifall till reservation 2.

Herr talman! ”Det ansträngda sysselsättningsläget inom träindustrin motiverar enligt min mening en ytterligare förlängning av undantaget”, anför bostadsministern i den proposition som behandlas i föreliggande betänkande. Det är ett helt riktigt konstaterande som bostadsministern gör, att markvillkoret lägger en hämsko på byggandet. Därför skall det avskaffas — inte bara för styckebyggda småhus, utan i sin helhet. När markvillkoret en gång infördes var det i en tid med en överhettad byggmarknad, och det fanns då måhända motiv för det. Men med den låga byggaktivitet som råder och kommer att råda under överskådlig tid och med den starka styrning som kommunerna har genom planmonopolet finns det ingen anledning att behålla markvillkoret. Det har dessutom genom den starka kommunala styrningen förhindrat konkurrensen inom byggsektorn och lett till högre kostnader och en mindre konsumentanpassad produktion. Riksdagen har, som Per Olof Håkansson mycket riktigt påpekade, vid tidigare tillfällen behandlat frågan om markvillkoret och då förlängt undantaget för styckebyggda småhus. Ett avskaffande av markvillkoret för styckebyggda småhus skulle vara ett välkommet bidrag för att till en del komma bort ifrån den kortsiktiga bostadspolitik som vi nu har.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

Fru talman! Syftet med den utredning som jag har tillsatt är faktiskt att försöka underlätta just avställning, liksom att se på andra förutsättningar att förbättra rutinerna vid avoch påställning. Det är det svar jag kan ge.

Fru talman! Får jag då uppfatta det svaret positivt, så att bilägarna kan räkna med ökade möjligheter och kanske förenklingar när det gäller att avställa bilen för att vissa månader spara på skatt och försäkring? När utredningen en gång tillsattes tyckte jag att man i tankegångarna kunde spåra en vilja att försvåra avställande av bil därför att det var så kostnadskrävande för myndigheten. Det medverkade också till att man fick in mindre skatt från bilägarna. Just bilismen har ju utan tvivel visat sig vara en rejäl mjölkkossa när det gäller beskattning. Därför har man kanske med fog frågat sig om förändringen av avställningsinstitutet skulle innebära försämrade möjligheter att utnyttja detsamma.

Fru talman! Per Stenmarck har frågat mig hur jag bedömer att regeringens beslut om att höja luftfartsverkets taxor från den 1 november 1984 påverkar möjligheterna att etablera utrikesflyg. Luftfartsverkets ekonomiska mål är att driva verksamheten med full kostnadstäckning inkl. räntekostnaderna för det kapital staten och kommunerna skjutit till. Under 1970-talet skedde en kraftig utbyggnad av flygplatser och trafikledningssystem. De omfattande investeringarna har lett till att luftfartsverket f.n. inte kan uppfylla sitt förräntningskrav. Enligt verkets ursprungliga tioårsplan för resultatutjämning avseende perioden 1977 87 krävdes årliga avgiftshöjningar med 10 96. Bl. a. den lägre trafiktillväxten under början av 1980-talet har medfört att det krävs taxehöjningar av storleksordningen 14—15 90 för att planen skall kunna fullföljas. Luftfartsverkets taxejusteringar har under mycket lång tid skett per den 1 november. I år höjdes utrikestrafikens avgifter med i genomsnitt drygt 10,5 HR. Jag bedömer att denna höjning inte påverkar möjligheterna att etablera utrikesflyg på Sturup.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Den 25 oktober i år förklarade kommunikationsministern som svar på en fråga här i kammaren att han var positiv till ökad reguljär utrikestrafik från Sturups flygplats i Skåne. Exakt en vecka senare, den 1 november, vidtog regeringen åtgärder som står i uppenbar strid med den tidigare angivna målsättningen. Den 1 november chockhöjdes nämligen samtliga avgifter för all utrikes reguljärtrafik från Sverige. Detta var ännu ett led i regeringens försök att sänka inflationen genom att först höja den. Därmed drabbas givetvis allt utrikesflyg från Sverige, oavsett varifrån man flyger. Och det drabbar det företag som står för merparten av allt reguljärflyg till utlandet. I Stockholm med omnejd flyger man till utlandet från Arlanda. I Göteborg flyger man till utlandet från Landvetter. Konkurrensen från andra, utrikes belägna flygplatser är sannolikt inte särskilt stor. De som befinner sig i Skåne reser till Kastrup i Köpenhamn och flyger därifrån — i varje fall om de flyger reguljärt. Förhoppningen — som också kommunikationsministern sagt sig dela — var att man även skulle kunna flyga utrikes från Sturup. Att bedriva flygverksamhet är förknippat med höga avgifter. Sverige intar i detta fall — liksom i flertalet andra fall när det rör sig om skatter och avgifter — en av tätpositionerna. Skillnaden mellan Sverige och Danmark i detta avseende är förhållandet 100-44. Det innebär, för att ta det exempel som vi här diskuterar, att det är oerhört mycket dyrare att bedriva flygverksamhet på Sturup än på Kastrup. 2.

Fru talman! Jag är, Per Stenmarck, fortfarande positivt inställd till möjligheterna att utveckla utrikesflyget från Sturup. Jag försökte i mitt svar berätta för Per Stenmarck och andra varför luftfartsverket har genomfört de här aktuella höjningarna. Verkets ursprungliga tioårsplan gällde perioden 1977 87. Det fanns en balanspunkt 1983/84. Detta var det år då verket skulle täcka sina kostnader. Ett genomförande av planen förutsatte årliga taxehöjningar på 10 26. Men så fick vi en trafikutveckling som innebar att verket hamnade i en situation där det krävdes höjningar på mellan 14 och 15 96 för att man skulle kunna fullfölja planen. Det bedömdes då, Per Stenmarck, som omöjligt att följa denna plan, och verket fick i uppdrag att komma in med förslag till en ny plan. Det är denna nya plan som ligger till grund för det nu aktuella ställningstagandet. Det är bara att konstatera att om vi skall klara de utgifter som i detta fall åläggs luftfartsverket måste vi se till att vi har kostnadstäckning. Jag förutsätter att Per Stenmarck inte har någon annan uppfattning i det avseendet. Per Stenmarck antydde att vi från regeringens sida har tidigarelagt prishöjningarna. Luftfartsverket har under en följd av år alltid höjt sina taxor från den 1 november. Det är således i detta fall inte alls fråga om någon tidigareläggning för att vi skall klara inflationsmålet.
Fru talman! Jag ställde min fråga om kommunikationsministerns bedömning att avgiftshöjningen inte påverkar möjligheterna att etablera utrikesflyg, därför att det faktiskt är helt uppenbart att det försämrar förutsättningarna om avgifterna höjs. Detta gäller inom alla områden där man skall sälja en vara eller en tjänst, speciellt om man försöker konkurrera med någon annan som inte höjer priset på sin vara eller sin tjänst. Därför är det synnerligen anmärkningsvärt att kommunikationsministern i sitt svar säger att avgiftshöjningarna inte på något som helst sätt påverkar möjligheterna att etablera utrikesflyg på Sturup. Det brukar i alla sådana här sammanhang hänvisas till att man kan införa diverse rabatter och liknande. Det har man experimenterat med förr. Det är ett utomordentligt bekvämt sätt att sitta på två stolar samtidigt. Å ena sidan kan man försvara de höga avgifterna. Å andra sidan tvingas man erkänna att de är för höga och att man måste göra någonting åt dem. Jag förstår mycket väl att tanken bakom den nu aktuella avgiftshöjningen, precis som bakom alla andra avgiftshöjningar, är att man skall få in mer pengar. Men när effekten förmodligen bara blir att vi skrämmer i väg flygbolagen, borde man inte då göra någonting annat? Kan inte luftfartsverkets dåliga ekonomi i själva verket bero på att avgifterna är så höga att vi skrämmer i väg flygbolag?
Fru talman! Per Stenmarck vet mycket väl att vi har haft en gynnsam utveckling för flyget i Sverige med en betydande ökning av exempelvis inrikesflygets verksamhet. Det är bara att konstatera att man är tvungen att ta ut de avgifter som reellt behövs för att täcka luftfartsverkets kostnader. Att göra det är ingenting som är speciellt svenskt. Danskarna har handlat på enahanda sätt och höjt passageraravgifterna åtskilligt. Jag föreställer mig att man även från dansk sida har gjort det utifrån behovet av att få kostnadstäckning.
Fru talman! Kommunikationsministern säger att det inte är någonting speciellt svenskt att ta ut avgifter. Nej, men det är speciellt svenskt att ta ut avgifter som ligger långt över dem som tillämpas i andra länder. Kvar står, efter kommunikationsministerns alla svar här i kammaren, att den av regeringen vidtagna åtgärden ytterligare försämrar Sveriges förutsättningar att konkurrera med utlandet på det här området. Den försämrar förutsättningarna särskilt mycket för sådana svenska flygplatser som nu kämpar för att klara en utländsk konkurrens. Jag kan mot denna bakgrund ha viss förståelse för att SAS inte anser sig kunna ha utrikesflygningar som utgår från Sturup. Jag vill återkomma till den fråga jag tog upp när vi senast debatterade detta: Kan kommunikationsministern tänka sig att åtminstone hålla en dörr på glänt för något annat flygbolag som vill bedriva den här verksamheten? Kommunikationsministern har ju faktiskt under de senaste veckorna själv talat om att man bör öka konkurrensen på det här området.

Fru talman! Arne Anderssson i Gamleby har frågat mig dels om jag vill medverka till att Idö lotsplats inte avbemannas, dels om jag, för det fall att sjöfartsverkets planer genomförs, vill medverka till att lotsservicen för trafiken på Västerviks hamn inte försämras. Arne Andersson nämner i sin fråga att det pågår aktiviteter inom sjöfartsverkets ledning inriktade på en avbemanning av Idö lotsplats, Västerviks kommun. Arne Andersson säger också att något samråd hitintills ej förekommit enligt den av riksdagen beslutade handlingsordningen för indragning av kustpersonal. Sjöfartsverkets lotsservice och annan farledsservice finansieras genom olika avgifter på handelssjöfarten. Det är därför rimligt att verksamheten rationaliseras och anpassas till den efterfrågan som näringen har på verkets tjänster. Sedan flera år tillbaka pågår ett arbete med att samordna näraliggande lotsplatsers verksamhet för att nå ett bättre resursutnyttjande. Sjöfartsverket har tidigare beslutat att samordna lotsplatserna i Kalmar, Västervik och Oskarshamn. Olika förslag diskuteras nu inom verket som gäller organisationen av den befintliga personalstyrkan. Som svar på Arne Anderssons frågor vill jag hänvisa till följande uppgifter från sjöfartsverket. Någon inskränkning i lotsservicen till Västervik planeras inte. Någon minskning av den totala arbetsstyrkan vid Smålands lotsplatser, dvs. Kalmar, Västervik och Oskarshamn, är inte aktuell. Det finns heller inte något förslag om avbemanning av Idö. Däremot diskuteras olika förslag till dimensione Om den särskilda handläggningsordning som Arne Andersson nämner skall tillämpas eller inte beror på vilket organisationsförslag som slutligen väljs.

Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Idö lotsplats har en mycket stor betydelse för sjöfarten, fisket och det rörliga friluftslivet i detta område. Under sommarhalvåret är området mycket livligt frekventerat. Lotsplatsen har varit bemannad i över 400 år. Den har en geografiskt sett mycket lämplig lokalisering. De förändringar som i rationaliseringssyfte har genomförts inom sjöfartsverket och lotsverksamheten har, som kommunikationsministern också angivit, inneburit ett ändrat utnyttjande av personalresurserna. Jag är tillfredsställd med de uppgifter som kommunikationsministern lämnar, men det är uppgifter som kommer från sjöfartsverket. Jag har här i min hand en plan för personalplaneringen, och om denna skulle genomföras, då kommer Idö lotsplats att avbemannas. Men efter det svar som kommunikationsministern här har lämnat förutsätter jag att den plan för personaldisposition som sjöfartsverket har som arbetsunderlag inte kommer att genomföras. Det är också tillfredsställande. Sedan är det nödvändigt att konstatera att om man skulle ta bort den nuvarande bemanningen på Idö, skulle det innebära att de lotsar som i huvudsak placeras i Oskarshamn skulle få tillbringa en mycket stor del av sin arbetstid på den 7 mil långa sträckan mellan Oskarshamn och Västervik. Jag ifrågasätter det effektiva i en sådan ordning. Med hänvisning till de uppgifter som kommunikationsministern lämnat förutsätter jag således att de förändringar som skulle bli följden av de skisser till omorganisation som sjöfartsverket har redovisat icke blir av. Då är jag i och för sig tillfredsställd.
Fru talman! Som Arne Andersson i Gamleby själv säger har jag fått uppgifterna från sjöfartsverket, som ju handlägger dessa frågor. När det gäller Idö finns det enligt verkets uppgifter inte något förslag till avbemanning av ön. Däremot diskuteras givetvis här som på många andra områden fördelningen av personalstyrkan mellan de olika lotsplatserna. Hur många personer som verket slutligen kommer att föreslå skall vara stationerade på Idö, i Oskarshamn eller i Kalmar är det för mig omöjligt att i dag säga. Men några planer på en avbemanning av Idö finns som sagt inte enligt de uppgifter jag fått. Sedan är det självklart att sjöfartsverket måste följa den av riksdagen beslutade handläggningsordningen när det gäller personalfrågor som berörs av denna handläggningsordning.
Fru talman! Jag vill upprepa det som jag tidigare nämnde för att fastlägga det ordentligt. Om man genomför den plan för personalplaneringen som sjöfartsverket har upprättat och som jag här har i min hand, innebär det en avbemanning. Det är omöjligt att hålla en lotsstation redo med två båtsmän och en verkstadsförman. Det räcker bara till för en kort period av dygnet. Nu är lotsstationen bemannad dygnet runt, och den organisationen vill man bibehålla. Jag tror inte att de långsiktiga effekterna av det förslag som sjöfartsverket nu arbetar med skulle ge ett rimligt resultat. Att avbemanna Idö lotsplats skulle nämligen innebära minskad service och sämre effektivitet när det gäller att upprätthålla sjösäkerheten. Men jag upprepar att jag med en viss tillfredsställelse noterar det svar som kommunikationsministern har givit. Jag tror också att berörda människor ute i skärgårdsområdet, fiskare och andra, samt Västerviks kommun är tillfredsställda med detta besked.

Fru talman! Björn Samuelson har frågat mig om vilken praxis som tillämpas för beviljande av extra studiemedel och varför studerande på fotografilinjen nekas sådana. Det ordinarie studiemedelsbeloppet har fastställts med hänsyn till en beräknad kostnad för uppehälle och vissa övriga kostnader, t.ex. kostnader för studiematerial och läromedel. Dessa kostnader varierar dock mycket mellan olika utbildningar. För en del utbildningslinjer kan därför extra studiemedel beviljas. Studerande på musiklinjen samt musiklärarlinjens instrumentaloch ensemblevariant har som regel exceptionellt höga materialkostnader. De kan därför få extra studiemedel för inköp av ett huvudinstrument av god kvalitet. Björn Samuelsons fråga torde ha föranletts av att centrala studiestödsnämnden nyligen har avslagit en framställning från institutionen för fotografi vid Göteborgs universitet om att de studerande där skulle ha möjlighet att få extra studiemedel för bl.a. fotoutrustning. CSN har en god överblick över frågor inom högskolan som helhet, och jag har förtroende för myndighetens bedömningar. Jag vill också framhålla det ansvar högskolemyndigheterna har för användningen av tillgängliga resurser och för att inom ramen för dessa söka tillgodose behovet av skilda slags materiel.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på Björn Samuelsons fråga. Jag tycker inte att svaret skapar klarhet när det gäller den praxis som tillämpas i detta avseende. Anledningen till att det är jag som tar emot svaret är dels att Björn Samuelson är upptagen med annat, dels att det här lika mycket är en kulturpolitisk som en utbildningspolitisk fråga. Vi har ju kämpat för att medierna och mediaundervisaingen skall få en plats inte bara i grundskolan utan också i förskolan och högskolan, därför att bilden i sig och även bilden som medium är någonting oerhört viktigt. Förra året anslogs 30 milj.kr. för inköp av datorer. Men de som deltar i bildundervisningen får inte ens det extra studielån som faktiskt behövs för att eleverna skall kunna köpa en kamera. Studerande på musiklinjen — det sägs i svaret — kan få extra studiemedel. Men en kamera av god kvalitet som kan användas för dokumentation av människors liv och vardag skall tydligen inte få kosta någonting. Det betraktas som en lyx. Hur skall man annars tolka de regler som gäller? Det medför större kostnader att gå på Biskops-Arnö folkhögskola, att köpa en kamera och att själv hålla sig med och betala för allt som hör samman med kopiering. Det tar tid att lära sig hur man skildrar inte bara samtiden utan också t.ex. museerna. Men regeringen tycker uppenbarligen inte att det är någonting att satsa på. Lena Hjelm-Wallén säger att CSN har god överblick över de här frågorna och att man har förtroende för CSN. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än så, att blivande fotoelever skall förlita sig på en kamera som de köper för ca 100 kr. Men det innebär att det inte blir någon bra dokumentation. Det gäller inte minst dokumentationen av t.ex. museivärlden.
Fru talman! Regeringen anser att det är viktigt med utbildning inom det fotografiska området. Därför har vi inrättat fotografilinjen i Göteborg. Det är dock inte samma sak som att säga att extra studiemedel självfallet skall utgå till alla som studerar på den linjen. Jag vill erinra om att extra studiemedel skall utgå när synnerliga skäl föreligger. Det har av hävd gällt området musik. Fotografilinjen är ju en ny verksamhet. Således skall man inte inta en absolut ståndpunkt när det gäller hur det skall vara i fortsättningen. Den bedömning som CSN har gjort i nuet har jag ingen anledning att ifrågasätta.
Fru talman! Den som har studerat detta med bild och medier över huvud taget kan ifrågasätta CSN:s bedömning. Alla de fagra ord som stod i budgetpropositionen beträffande medier och bild finns det ingen anledning att ta fasta på när man ser hur eleverna behandlas. Det gäller inte bara fotografilinjen i Göteborg. Det gäller också elever som studerar på folkhögskolor och andra. Jag har svårt att förstå hur man kan skilja mellan t.ex. en studerande på musiklinjen som tvingas inköpa en klarinett och en studerande som tvingas inköpa en kamera och som dessutom har höga driftskostnader. Det tar man uppenbarligen ingen hänsyn till, och det kan jag inte tolka på annat sätt än att man tycker att området inte är så viktigt. Jag får hoppas att det Lena Hjelm-Wallén sade om att man har inrättat fotografilinjen i Göteborg innebär att man inser vikten av den i framtiden. Men då skall man också ge inte bara kapitalstarka elever möjlighet, utan också andra.

Fru talman! Oswald Söderqvist har frågat vilka åtgärder regeringen kommer att vidta med anledning av militärutgifternas inverkan på den svenska ekonomin, nationellt och internationellt. Vårt försvar är ett viktigt medel för vår säkerhetspolitik. Därom råder en bred enighet. Inget politiskt parti i riksdagen har heller krävt att vi skall avstå från att ha ett efter våra förhållanden starkt försvar. Detta kostar emellertid pengar som i princip skulle kunna användas för andra ändamål. Detta gäller för våra försvarsutgifter som för alla andra offentliga utgifter. Det är emellertid regeringens uppfattning — och den uppfattningen tror jag delas av den övervägande delen av svenska folket — att de uppoffringar som vi gör för att få ett bra försvar är värda vad de kostar och att vi sålunda måste vara beredda att ta de konsekvenser för den svenska ekonomin som detta innebär. När man väl har tagit det beslutet kan man konstatera att försvarsutgifterna inom den ramen också har vissa positiva bieffekter för vår ekonomi. Bl. a. bidrar de till att skapa sysselsättning såväl inom försvaret självt som inom försvarsindustrin. De används också till att finansiera en forskning och utbildning som är till nytta även för många civila ändamål inom olika delar av vårt samhälle. Sammanfattningsvis vill jag säga: Några särskilda åtgärder med anledning av militärutgifternas inverkan på den svenska ekonomin är jag med hänsyn till vad jag här har anfört inte beredd att föreslå. Om vissa åtgärder kan behöva vidtas från tid till annan av regionalpolitiska, handelspolitiska eller andra skäl får avgöras med hänsyn till problemens art i varje enskilt fall.

Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. Jag är litet besviken över att statsråden så ofta är obenägna att gå in i debatter utanför sin egen sektor. Jag hade uppe detta i fredags, i den debatt som jag hade då med försvarsministern. Jag hade tidigare ställt en fråga om bollade försvarsministern över till energiministern. Nu har jag ställt en fråga Torsdagen den till finansministern om något som är en mycket viktig finansiell fråga, och det 22 november 1984 kunde vara intressant att höra vad finansdepartementet och finansministern tycker. Men då bollar finansministern över frågan till försvarsministern. Jag är litet kritisk till detta sätt att inte vilja gå utanför det egna fögderiet. Det kan ju inte vara till någon skada för statsråden om de någon gång beaktar synpunkter som ligger utanför det egna området. Militärutgifterna är naturligtvis en mycket viktig del av statsfinanserna, och vi känner alla till storleken på kostnaderna för det svenska försvaret. Jag är självfallet överens med försvarsministern om att alla är beredda att satsa relativt stora summor på att hålla ett totalförsvar. Det gäller också vårt parti, även om vi har kritiska synpunkter på fördelningen, men det är en annan sak. Man kan ändå diskutera den inverkan som dessa utgifter har. Mycket ofta framförs det synpunkter om positiva effekter, som försvarsministern också tar upp, som s.k. spin off-effekter, dvs. forskningspengar, insatser på det militära området, erfarenheter när det gäller teknik och administration, nyttoeffekter för det civila samhället m.m. Vi kan konstatera att det finns massor av utredningar i FN-regi, stora utredningar i USA, finska LO:s utredning och vår egen Thorsson-rapport, som nyligen har kommit, som alla visar att pengarna går en onödig omväg. De pengar som satsas på den militära sektorn får visserligen dessa positiva effekter, men de skulle ha fått mångdubbel effekt om de hade satsats direkt i civil forskning och civil verksamhet. Vi har tjatat mycket om JAS-projektet, som är ett typiskt exempel på detta. Svensk flygindustri skulle säkert ha kunnat utvecklas oerhört mycket på den civila sidan om man hade satsat mindre pengar på militärflygplan. Det är sådana här frågor som är intressanta, eftersom de också berör vår handelsbalans och därigenom våra handelsförbindelser och finansiella knytningar, som de internationella strukturerna ökar vårt beroende av. De kan bli ett hot mot vår alliansfrihet och vår neutralitet i krig. Det var en sådan debatt jag ville ha med finansministern. Det fick jag inte, men jag tackar ändå försvarsministern för svaret på frågan.
Fru talman! Som Oswald Söderqvist vet är regeringens beslut — och dess tänkande, hoppas jag — ett och odelbart, och finansministern och jag har således samma åsikter när det gäller synen på försvaret och dess betydelse för samhällsekonomin. Kontentan av mitt resonemang är egentligen rätt enkel, Oswald Söderqvist. Vi skall i Sverige ha det försvar som vi av säkerhetspolitiska skäl anser oss behöva — inga andra argument duger. Det är orimligt att t.ex. åberopa sysselsättningsskäl för att bevara försvarsindustrin. Visst är sysselsättningen en viktig fråga, men den är faktiskt ingen huvuduppgift för försvaret. Det är naturligtvis sant att försvaret i en utpräglad lågkonjunktur kan ha en stor betydelse för sysselsättningen, när efterfrågan på arbetskraft är svag från 17 andra delar av industrin. När någon alternativ sysselsättning inte kan skönjas känns bördan möjligen lättare, men våra satsningar på försvaret är och förblir en börda. Det är en försäkringspremie som vi måste betala, som världen och framför allt Europa nu ser ut.
Fru talman! Som jag sade i mitt första inlägg är jag naturligtvis helt överens med försvarsministern om att denna uppoffring är nödvändig. Det är den negativa sidan av att vi måste hålla ett militärt försvar, och även ett totalförsvar, även om de civila delarna får betydligt mindre. Hela svenska folket, och även jag, är villiga att ställa upp bakom detta — med vissa kritiska synpunkter på dagsläget. Försvarsministern och jag har alltså inga skilda uppfattningar på den punkten. Självfallet inser jag att regeringen verkar som en enhet, men det hindrar inte att jag vill anlägga en kritisk synpunkt på att det nästan aldrig går att få något statsråd att ställa upp och tala i frågor utanför det egna fögderiet. Det skulle inte skada om statsråden någon gång gjorde det. Det kan inte vara så att t.ex. försvarsministern bara skall ha hand om försvarsuppgifterna. Även om statsråden samråder skulle de offentligt kunna diskutera andra områden än de egna. När det gäller effekterna av försvarsutgifterna är det självklart att vi aldrig skall använda försvarsutgifter för att hålla i gång sysselsättningen. Vi har haft många sådana problem, t.ex. på Karlskronavarvet men också inom andra försvarsindustrier — dock icke Bofors, som av olika orsaker har klarat sig mycket bra. En diskussion om var våra 22 miljarder i militärutgifter slutligen hamnar, vilken inverkan de har på vår inhemska ekonomi, på våra handelsförbindelser, på våra internationella beroenden osv. saknas dock i den svenska försvarsdebatten i dag. Den borde föras inte bara av försvarsministern utan också av finansministern och av andra ansvariga i regeringen.

Fru talman! Jörn Svensson har frågat mig varför en svensk bilkolonn med svenska militärfordon samt nio uniformerade svenska hemvärnsofficerare den 13 juli 1984 befann sig vid Trave i Tyska Förbundsrepubliken med uppgiven destination Nederländerna. Enligt vad jag inhämtat var personalen på väg till den årliga s.k. Nijmegen-marschen i Holland. Denna marsch genomförs på initiativ av holländska Förbundet för kroppslig fostran. Syftet med marschen är att åstadkomma förbrödring mellan olika nationer. I årets marsch kom deltagar na från 36 nationer, tillhörande såväl östoch västblocken som de alliansfria staterna. Svenskar har deltagit sedan början av 1960-talet. Deltagandet är frivilligt. Såväl manlig som kvinnlig personal brukar ingå i den svenska gruppen. Samtliga marschdeltagare från Sverige bekostar själva resa och uppehälle samt har avsatt sin fritid för deltagandet.

Fru talman! Vi lever ju i en tid när man måste se kritiskt på offentliga utgifter. Denna inställning drabbar också många angelägna ändamål. Man måste se kritiskt på utgifterna både på den civila och på den militära sidan. Åtstramningen drabbar invandrarprogram i TV, välbehövliga för invandrarnas integration i samhället. Det är också åtstramning när det gäller möjligheterna att få ut sjukförsäkringspengar, och vi kommer inom kort att tauten bensinskattehöjning av människorna här i Sverige för att få pengar att bekämpa arbetslösheten med. Det är alltså trångt på det budgetpolitiska fältet, och det är en av anledningarna till att jag ställde min fråga. Av försvarsministerns svar framgår att det gällde en resa som hade ren förströelsekaraktär. Det var alltså inte en studieresa, under vilken man skulle inhämta för det svenska försvaret och hemvärnet värdefulla upplysningar om andra länders förhållanden, om hur man där löser hemvärnsoch civilförsvarsproblem och liknande. Mot den bakgrunden och med tanke på omständigheterna i övrigt vill jag be försvarsministern att ytterligare något klarlägga hur han ser på den här typen av resor. För det första: Var det lämpligt att man reste i uniform? Man uppträdde alltså i uniform i Tyska förbundsrepubliken, ett NATO-land. Eftersom jag var närvarande vid tillfället, kan jag berätta att det väckte en viss förvåning hos civilbefolkningen där. För det andra använde man sig av militära fordon. Och det rörde sig inte om någon liten bilkolonn. Det måste vara en offentlig kostnadsfråga, för deltagarna kan ju inte personligen ha bekostat denna kolonn. Kunde de inte ha rest med tåg, om nu syftet var att delta i en sådan här social aktivitet? Måste de ha fyra bilar, därav två lastbilar med kapell, som måste ha innehållit utrustning? Vad den bestod av och vad man skulle göra med den vet jag inte. Det var dessutom en Volkswagenbuss och en personbil. Bilarnas registreringsnummer var 56 309, 49 736, 47 123 och 29 146. Det var alltså inga små arrangemang som man hade gjort, och dessa kan deltagarna inte personligen ha bekostat. Man använde alltså svenskskyltade militära fordon för att fara på denna resa. Detta måste ha kostat något, och jag vill därför fråga: Vad kostar detta kalas? Företogs det i en lämplig form? Om man reser frivilligt och personligen bestrider kostnaderna, finns det naturligtvis inget som helst att invända mot sådana här aktiviteter, och då kan så många som önskar det delta, men så kan inte gärna ha varit fallet. Jag är angelägen om att få en kommentar till detta.
Fru talman! Jörn Svensson har fått svar på frågan vad det var för arrangemang. Det var ett socialt arrangemang, som har ägt rum många år. Det är klart att svensk personal i ett sådant fall kommer i kontakt med andra. Jag berättade att det fanns representanter från såväl västländer, östländer som alliansfria stater — 36 länder var med vid det här tillfället. När det gäller användandet av militära fordon utomlands får faktiskt försvarsministern underteckna tillstånd. Ärendet är alltså föredraget för mig, och det var beslutat av mig att man fick använda militära fordon. Det tar jag ansvaret för. Vad gäller de personaliga kostnaderna vid arrangemanget har deltagarna själva stått för dem.

Fru talman! Jag får väl godta de här förklaringarna när det gäller militärfordonen och uniformerna, men försvarsministern undviker att svara på frågan om kostnaderna. Det är inte riktigt som det sägs i svaret. Försvarsministern undviker i svaret en del av verkligheten genom att ge intryck av att deltagarna själva helt och hållet har stått för sina kostnader. Hade de gjort det, hade jag över huvud taget inte behövt ställa någon fråga. Frågan är om man, för sådana här sociala eller förströelsearrangemang för en begränsad grupp människor, skall ställa upp en bilkolonn. Jag är fortfarande litet undrande inför vad som fanns i de två lastbilarna. Skall man gå någon sorts marsch behöver man kanske en ryggsäck och viss annan utrustning, men så enormt påkostande kan väl inte marschen vara att man behöver två lastbilar för att frakta nio personers utrustning! Nog kunde de ha tagit den med sig på tåg. Jag återkommer alltså till kostnadsfrågan. Jag skall inte ironisera alltför mycket, men syftet sägs här vara förbrödring — och när svenska militärer skall förbrödra sig med andra länders militärer utomlands förväntar man sig att de kan kommunicera på de resp. ländernas språk. Men jag kunde konstatera att det inte var så värst mycket bevänt med den förmågan när det gällde att kommunicera med den förbundstyska befolkningen. Det är dock mera en randanmärkning, men jag vill gärna ha en kommentar beträffande kostnaderna för den omfattande bilkolonnen för detta enligt min mening mycket begränsade syfte.
Fru talman! Jag lovar att ta reda på de eventuella kostnaderna för bilkolonnen. Jag kan inte upplysa om detta nu, men jag lovar alltså att ta reda på det.
Fru talman! Den upplysning jag nu fick om försvarsministerns vilja att ta bättre reda på saker och ting gläder mig.

Fru talman! Kerstin Ekman har frågat mig om regeringen avser att kompensera försvaret fullt ut för prisstegringarna under år 1984. På detta vill jag svara att regeringen i denna fråga agerar helt i enlighet med de beslut som riksdagen har fattat och enligt de bemyndiganden som regeringen har fått av riksdagen att kompensera försvaret för dess prisstegringar. Detta innebär att såväl det militära försvaret som civilförsvaret under budgetåret 1983 84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m. Denna begränsning var en del i ett omfattande paket av åtgärder, som sammantaget syftade till att bryta inflationsförväntningarna och nedbringa inflationen i vår ekonomi till en acceptabel nivå. Riksdagen har sålunda beslutat att priskompensationen för utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsvaret under år 1984 skall begränsas till högst 4 96. Jag erinrar om att automatikbegränsningen inte gäller omräkningen av basbeloppen för det militära försvaret resp. civilförsvaret till 1985/86. Eftersom en sund samhällsekonomi är en förutsättning för att vi skall kunna bygga upp och vidmakthålla ett efter våra förhållanden starkt försvar anser jag det vara fullt rimligt att även försvaret efter sin förmåga medverkar till att få till stånd en sanering av statsfinanserna och en önskvärd samhällsekonomisk utveckling. För budgetåret 1984/85, dvs. det budgetår som vi nu är inne i, gäller att civilförsvaret får kompensation enligt samma principer som gällde förra budgetåret. För det militära försvarets del har riksdagen beslutat att priskompensationen skall beräknas enligt försvarsprisindex, fortfarande med beaktande av den begränsning i uppräkningen under 1984 som jag nyss berört men också med hänsyn till växelkursförändringar m.m. efter februari 1983, som var det planeringsprisläge som gällde för budgetåret 1984/85. Mig veterligen godtog samtliga partier som deltog i vårens fyrpartiuppgörelse om försvaret, alltså även Kerstin Ekmans parti, regeringens proposition på denna punkt. Med hänvisning till vad jag här anfört anser jag sålunda inte att regeringen bör föreslå riksdagen att den skall ompröva sitt beslut beträffande avindexeringen under år 1984. Beträffande den kompensation som försvaret bör få med hänsyn till växelkursutvecklingen m.m. pågår f.n. ett arbete inom regeringskansliet med att tolka riksdagens beslut i detta avseende.

Fru talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret. Tyvärr försöker försvarsministern dölja att socialdemokraterna i riksdageni strid mot hela den borgerliga oppositionen drivit igenom ett beslut som visar sig ta ifrån försvaret ca 250 milj.kr. under innevarande budgetår. Försök inte göra gällande att vi accepterade den begränsning i försvarets kompensation som regeringen drivit igenom med kommunisternas stöd! När vi i våras godtog regeringens budgetproposition byggde den på den fyrpartiöverenskommelse vi hade träffat. Vid den tiden proklamerade regeringen med pukor och trumpeter att inflationen skulle stanna vid 4 96. Regeringens misslyckande i det avseendet kunde kanske förutses av oss, men det är absolut oansvarigt att i det rådande säkerhetspolitiska läget låta försvaret bära konsekvenserna av detta misslyckade försök att komma till rätta med inflationsproblemen. Det handlar inte om några budgettekniska finurligheter utan om vilka signaler vi ger till omvärlden beträffande vår vilja och vår förmåga att föra en stabil och konsekvent säkerhetsoch försvarspolitik. Låt oss se tillbaka på vad regeringen gjort! 1982 sänkte man försvarets årliga ekonomiska ram med 200 milj.kr. Visserligen gick man sedan med på att plussa på med 250 miljoner för att stärka ubåtsskyddet, men det stod inte länge på förrän man bestämde sig för att urholka försvarets priskompensation, vilket nu visar sig kosta försvaret ungefär ett lika stort belopp. Knappt var det beslutet fattat förrän man träffade överenskommelse om att öka försvarsramen med ett årligt belopp om 600 miljoner. Nu ryktas det att man försöker tricksa med priskompensationssystemet som antogs i våras, vilket kan kosta försvaret en stor del av de medel vi var överens om att försvaret behövde. Vi som på hemmaplan är vana vid nyckfullheten i den socialdemokratiska politiken är kanske inte så förvånade, men den intresserade omvärlden måste rimligen fråga sig vad den svenska regeringen håller på med. Detta är huvudfrågan. Skall vi vinna respekt för vår säkerhetspolitik måste den föras med en sådan konsekvens och målmedvetenhet att våra försvarsansträngningar får en planmässig och långsiktig inriktning. Regeringens planlösa, ryckiga politik stärker inte omvärldens förtroende för vår säkerhetspolitik. Därför måste vårens beslut innebära att det är slut på ryckigheten; regeringen måste slå vakt om överenskommelsen. Försvarets krigsorganisation skulle stärkas på en rad konkreta punkter. Detta kopplades till ett principbeslut om att försvaret skulle få kompensation med hänsyn till växelkursförändringar och allmän prisutveckling. De uppställda målen skulle uppnås. Det gäller ubåtsskydd, repetitionsutbildning, Drakendivisioner. För undvikande av varje missförstånd, nu och i framtiden, vill jag för mitt och folkpartiets vidkommande göra fullständigt klart: Vi kommer inte att acceptera att man genom begränsningar i priskompensationen till försvaret äventyrar det reala innehållet i vårens fyrpartiuppgörelse. Ansvaret är ert! Nog vore det klokt att inte återigen svika en ingången politisk uppgörelse. Denna gång handlar det om den för vår gemensamma säkerhet så betydelsefulla försvarsfrågan.

Fru talman! Jag vill åter erinra om att riksdagens beslut om att begränsa priskompensationen under 1984 var en engångsåtgärd, som bara avsåg utvecklingen under detta enda kalenderår. De konsekvenser som härigenom kan uppstå för försvarets del måste därför kunna betraktas såsom relativt begränsade, i synnerhet om man ser på denna fråga i ett litet mer långsiktigt perspektiv. För mig är det självklart glädjande att höra att folkpartiet nu så entydigt tycks ställa upp för att stärka försvaret, även om det skulle ske till priset av ökade statsutgifter. Jag är emellertid samtidigt övertygad om att man även inom folkpartiet inser vikten av en sund samhällsekonomi och statsfinansiell utveckling och att en sådan också är av stor betydelse för vår säkerhetspolitik. Fyrpartiöverenskommelsen i våras var bra. Låt oss slå vakt om den. Sedan tycker jag nog avslutningsvis att Kerstin Ekman inte skall bry sig om att lyssna så mycket på rykten utan i stället skall lugna sig litet tills hon får möjlighet att ta del av regeringens förslag beträffande ramuppräkningen för » försvaret inför nästa budgetår.

Fru talman! Det är bra om vi diskuterar materiella ting i stället för att tala i termer som avindexering och vad som händer om man inte når vissa uppställda mål när det gäller finansieringen. Ca 9 000 man får inte fullgöra sin repetitionsutbildning. Insatserna för ett förbättrat ubåtsskydd försenas väsentligt. Detta är värt att diskutera. Drabbas man av förlusten på omkring 250 milj.kr. på grund av regeringens misslyckande med att hålla inflationen nere och sedan även av en negativ tolkning — det är försvarsministerns egna ord — av kompensationen för bl.a. växelkursförändringarna, äventyras åter Drakendivisionerna. Stridsledningsoch luftbevakningssystemen försenas. Den långsiktiga planeringen äventyras. Rykten eller inte rykten är inte det väsentliga. Det väsentliga är att försvarsministern tydligen är överens med mig om att man skall uppfylla de målsättningar som lades fast i fyrpartiöverenskommelsen. Innehållet i denna överenskommelse skall vara det som gäller.

Fru talman! Det betänkande som socialutskottet nu lägger fram för riksdagens godkännande är ett enhälligt betänkande. Jag tar alltså inte till orda för att bemöta någon avvikande åsikt. Men dels är det värt att med några ord understryka att vi är överens över partigränserna och dels är det värt att fästa uppmärksamheten vid vad vi är överens om. Det handlar om frågor som inte hör till de traditionellt politiska, nämligen frågor om när mänskligt liv kan sägas uppkomma och andra grundläggande existentiella frågor. Kanske är det så att vi ägnar de frågorna för litet tänkande och intresse i den allmänna och i den politiska debatten. Men här har den partipolitiska enigheten, menar jag, ett egenvärde. De här frågorna lämpar sig enligt min mening sällsynt illa för partipolitiska trätor. Gärna en intensiv debatt, men inte i de vanliga kategorierna. De etiska aspekterna blir alltmer brännande inom medicinsk forskning och tillämpning. Det beror på att vi nu börjar röra vid det allra innersta, den unika uppsättning anlag som finns hos varje foster, möjligheten att upptäcka och prognostisera fysiska och mentala handikapp redan i fosterstadiet och frågan om vad som skall definieras som mänskligt liv. Många ryser nog vid blotta tanken på att sådana frågor skall kunna diskuteras och känner kanske ännu mera olust inför att de diskuteras i politiska sammanhang. Ändå måste vi vara medvetna om vad som här pågår och göra de värderingar tydliga som vi vill att forskning och tillämpning av forskningsresultaten skall fotas på. Fri forskning skall vara just fri. Men fri forskning är inte värderingsfri. Både de hypoteser man ställer upp, dvs. de samband man söker, och tillämpningen av slutsatserna går tillbaka på något slags värdering. Inte minst forskare själva, som med all kraft värnar den fria forskningens princip, vill känna att de baserar sin verksamhet på accepterade etiska värderingar och vill ha diskussion om dessa frågor utanför den egna kretsen. I ett antal motioner från allmänna motionstiden har dessa frågor om grundläggande värderingar och etiska normer för forskningen om sjukvården tagits upp. De rör frågan i vilket syfte fosterdiagnostiken får användas, om det mänskliga fostrets rättsskydd och om en legaldefinition av när livet kan sägas ta sin början. Utskottet har lagt ner mycket arbete och stort intresse på att diskutera dessa frågor. För att skaffa en överblick över forskningens och tillämpningens nuvarande läge och över rådande synpunkter från andra håll, ordnade utskottet i september en särskild hearing. En uppteckning av vad som där framkom finns fogad som bilaga till utskottets betänkande. Vissa av de frågeställningar som motionärerna tar upp är föremål för utredning i traditionella former. Det gäller bl.a. synen på och riktlinjer för fosterdiagnostiken. Det framkom vid den omtalade hearingen att genetikkommittén kommer att lägga en mycket restriktiv syn på användningen av fosterdiagnostiken. Vi har förstått att kommittén kommer att föreslå förbud att leta efter vissa ärftliga egenskaper hos fostret. Utan att föregripa ställningstagande till utredningens förslag vill utskottet uttala att fosterdiagnostiken är att se som ett komplement till annan utredning och företrädesvis användas då misstanke om sjukdom eller skada hos fostret föreligger. En viktig fråga i det sammanhanget är hur informationen om vad som framkommer vid en fosterdiagnostik ges till föräldrarna. Vi har förstått att informationen till föräldrarna ofta är otillräcklig eller olämpligt utformad. Vi förutsätter därför att socialstyrelsen överväger hur informationen om fosterdiagnostiken och resultat som kommer fram där ges till föräldrarna. Vi förutsätter också att stödet förbättras till föräldrar som väntar t.ex. ett handikappat barn. Det är viktigt att föräldrarna inte blir ensamma med den oro och de bekymmer som informationen efter en fosterdiagnostik kan ge upphov till. Liksom alla andra vetenskapliga framsteg kan fosterdiagnostiken bli ett redskap för både onda och goda syften. Det är angeläget att stryka under att såväl fortsatt forskning som tillämpning av denna teknik måste vila på värderingen att alla människor har samma värde, och att denna teknik och denna kunskap som allt annat inom sjukvården skall syfta till att hjälpa, stödja och vårda, dvs. stå i livets tjänst. Också frågan om behovet av en definition av livets uppkomst är föremål för utredning. Som redovisas i motionen av Anita Bråkenhielm råder flera uppfattningar om när livet skall anses ta sin början. Svensk lagstiftning tar inte ställning i denna fråga. Utskottet anser att det knappast finns någon enkel och entydig definition, men menar liksom motionären att mycket talar för att man fastställer en tidsgräns som kan tillämpas i forskning och behandling. Också denna fråga behandlas i gen-etikkommittén. Såvitt vi förstår kommer utredningen att föreslå att rätten till forskning på embryon begränsas till 14 dagar. Också här får alltså riksdagen senare ta ställning. Utskottet utesluter emellertid inte att frågan om en legaldefinition i vidare mening, så som motionären föreslår, får tas upp när gen-etikkommittén slutfört sitt arbete. Flera av de frågeställningar som rör grundläggande etiska och moraliska frågor i vård och forskning inom medicinens område är alltså föremål för ingående utredning och återkommer till riksdagen inom en nära framtid. Vi tror emellertid inte att alla frågor härigenom får sina svar. Det är snarare så att vissa av dessa frågor aldrig kan ges ett slutgiltigt svar utan ständigt måste hållas vid liv genom en öppen och medveten allmän debatt. Vi har tyckt oss märka att det finns ett stort intresse och behov av att diskutera dessa etiska frågor tvärs över alla gränser. Såväl forskare som representanter för handikapporganisationerna uttryckte sin tillfredsställelse med den hearing som utskottet anordnade. Det var, menade man, på tiden att ett möte kom till stånd mellan forskare och politiker, sjukvårdshuvudmän och handikapporganisationer, jurister och etiker för att nämna några. Jag vill särskilt nämna de värdefulla insatser som handikapprörelsen — inte minst Synskadades Riksförbund med Bengt Lindqvist som språkrör och som motionär — gjort för att ställa dessa värderingsfrågor på sin spets. Även om vi har ett klart uttalat behov av att fastställa vissa riktlinjer för t.ex. fosterdiagnostiken och forskningen, så får vi därmed inte tro att vi som lagstiftare kan skilja oss från frågan. Vi har som politiker också en roll som opinionsbildare, och vi har ett ansvar för de villkor på vilka en allmän samhällsdebatt kan ske. Vi oroar oss i utskottet för att ingen i dag känner riktigt ansvar för att de etiska aspekterna fortlöpande kommer upp till diskussion i den allmänna debatten. Utskottet föreslår därför att några ges i uppdrag att ansvara för att debatten hålls levande, att den debatt som nu pågår inte bara plötsligt tynar bort. I något sammanhang har detta förslag presenterats så att utskottet skulle föreslå att en nämnd borde inrättas — t.o.m. att det skulle röra sig om en statlig myndighet. Det är att missförstå vårt förslag. Utskottet vill inte i detalj föreskriva för regeringen hur det organ skall se ut som anförtros denna uppgift. Men anledningen till att vi inte föreslår en traditionell utredning är att vi tror att en öppen debatt härvidlag är av särskilt värde och att det inte närmare går att nu ange vilka frågeställningar som kan bli aktuella. Det viktiga är att olika intressenter och de som är engagerade i den etiska debatten kan anhängiggöra frågor som är av övergripande natur och som kan sägas röra allmänmänskliga värderingar och det goda samhällets grundvalar. Vi tror att det handlar om en liten skara människor som får utgöra styrgrupp för aktiviteterna och initiera debatter, skrifter, seminarier etc. Vi hoppas att regeringen genom vad utskottet skrivit skall förstå våra syften och skyndsamt utse ett lämpligt organ. Fru talman! Jag yrkar bifall till socialutskottets hemställan i betänkande nr 4.

Fru talman! När vi är några ledamöter som begärt ordet vid behandlingen av detta ärende, där vi har ett enhälligt betänkande, är det inte av okynne som vi gjort det, utan på grund av att ärendet är betydelsefullt och att vi tillmäter det stor vikt. Vad vi nu behandlar är frågan om liv och död — frågan om livets uppkomst och livets slut. Vetenskapen och den tekniskt-medicinska utvecklingen har ställt oss inför möjligheter att välja i en utsträckning som aldrig förr, då naturen själv rådde utan egentliga ingrepp av människan. Frågan är om vi nu inte håller på att bygga ett Babels torn, såsom skedde i berättelsen i Bibeln där människan gjorde sig till herre och satte sig i Guds ställe. Vi vet från den berättelsen hur det gick. Vi har att behandla frågor som gen-etik, fosterdiagnostik, fostrets rättsskydd, fosterterapi och den betydelsefulla frågan om läkarens rätt och skyldighet att informera föräldrarna t.ex. efter en fosterdiagnostik, varvid föräldrarna kan försättas i en mycket svår situation om de får veta att fostret är skadat. Vi vet också att fosterdiagnostiken snart kommer att kunna utföras på ett mycket tidigt stadium under graviditeten. Övergripande för vårt ställningstagande har emellertid varit det som Bengt Lindqvist och Margareta Persson tar upp i sin motion: Hur ser vi på frågan om människors lika värde och vilken människosyn står vi för? Som utskottets ordförande, Ingemar Eliasson, sade är det särskilt intressant att handikapporganisationerna är särskilt uppmärksamma på dessa frågor. Det är väl också ganska naturligt. Det pågår som vi sett av utskottsbetänkandet flera utredningar — vi känner till dem från andra sammanhang: inseminationsutredningen, gen-etikkommittén, utredningen av frågan om vilket dödsbegrepp vi skall ha, en fråga som snart blir högaktuell i riksdagen. Alla dessa utredningar sysslar med mycket djupgående frågor. Utskottet har också genom ledamöter i dessa kommittéer god kontakt med utredningsarbetet. Inom medicinska kretsar finns flera etiska kommittéer. Socialstyrelsen skall tillsätta ett etiskt råd. Europarådet, som det är värt att poängtera i detta sammanhang, behandlar frågan om gen-etik och anordnar i mars 1985 en särskild ministerkonferens i Wien angående mänskliga rättigheter, där — som det heter — skyddet av människan och hennes fysiska och intellektuella integritet i förhållande till utvecklingen inom vetenskaperna biologi, medicin och biokemi tas upp. Ekumeniska nämnden har länge diskuterat dessa frågor, och i överläggningar på Harpsund förra året mellan regeringen och trossamfunden var detta en av huvudfrågorna. Som utskottets ordförande sade har vi haft en stor hearing i utskottet. Vid den dagens överläggningar deltog företrädare för all tänkbar expertis och olika intressen. Då kan man kanske fråga sig: Pågår det inte tillräckligt många utredningar? Vi i utskotten säger ju ibland: Det pågår utredningar. Det är två saker som gjort att vi nu föreslår att ett etiskt råd tillsätts. Den ena orsaken är att det pågår en utveckling utan att politikerna kommer in i sammanhanget. Man kan kanske fråga: Vad kan politikerna göra här? Ja, vi är faktiskt de enda som företräder allmänheten. Det förekommer alltså utredningar med medicinsk och annan expertis, men allmänheten kommer inte in genom sina förtroendevalda. Den andra orsaken är att vi faktiskt behöver en mera övergripande syn. Vi behöver också kunna följa arbetet för att kunna hålla jämna steg med den medicinska utvecklingen. Det pågår alltså utredningar, och de ger ett gott underlag i delfrågor, men den mera övergripande synen saknar vi. Vi behöver en mera samlad överblick över de existentiella och andra etiska frågor som den snabba utvecklingen på det medicinska området ger upphov till.

Vi menar, som utskottets ordförande också sade, att arbetet i ett sådant organ skulle kunna bedrivas i öppna former, kontinuerligt, och koncentreras på frågor av aktuellt intresse. Frågor som människosyn och allas lika värde måste tas upp och få ett betydande utrymme i diskussionerna. Ett etiskt råd skulle också kunna ta initiativ till särskilda utredningsinsatser och eventuell lagstiftning på speciella områden. Vi slutar vårt betänkande med ett förslag om ett tillkännagivande till regeringen och med en vädjan att regeringen skyndsamt skall överväga en lämplig form för ett kontinuerligt informationsoch åsiktsutbyte i fråga om sådan medicinsk forskning och behandling som kan anses känslig för den mänskliga integriteten eller påverka respekten för människovärdet. Jag känner, fru talman, stor tillfredsställelse över att vi i utskottet har kunnat enas om detta. Till slut vill jag säga att vi faktiskt skulle ha kunnat besluta det här för ett par tre år sedan. Det är så att politikerna och de politiska organen är på efterkälken i dessa frågor. Den medicinsk-tekniska utvecklingen har gått så raskt att vi i många fall inte kunnat följa med. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan, om det nu behövs.

Fru talman! Det är egentligen litet märkligt att så många som sitter i socialutskottet går upp och tar till orda i samband med kammarens behandling av ett betänkande. Orsaken till detta är helt enkelt det faktum att det betänkande som vi nu har att behandla är väldigt viktigt. Det är i sig ganska speciellt. Därför finns det anledning att redan i det här skedet ta upp frågan, belysa den och anlägga synpunkter. De medicinsk-etiska frågorna är väldigt stora och har f.n. en speciell aktualitet. Jag tycker det finns anledning att slå fast att vi skall se positivt på den medicinska utvecklingen. När vi diskuterar dessa frågor är det angeläget att säga att vi gör detta också utifrån en positiv syn på medicinsk utveckling i framtiden. Det finns en ganska stor risk att man hamnar i någonting som liknar utvecklingsnegativism i dessa sammanhang. Samtidigt som jag klart vill deklarera en positiv syn på fortsatt utveckling på detta « råde, vill jag framhålla att vi som politiker, lika väl som forskarna, måste vara beredda till ställningstaganden. Självfallet skall inte alla sådana ställningstaganden uppfattas som negativa när det gäller forskningens fortsatta möjligheter. Snarare skall man tvärtom se politikernas ställningstaganden i dessa sammanhang som stöd för en fortsatt utveckling utifrån en positiv syn. Vi kommer snart att få diskutera dessa frågor mot bakgrund av genetikkommitténs och inseminationsutredningens konkreta förslag, och jag skall därför inte gå in på speciella områden. Jag vill bara beröra fyra punkter, som jag tycker det finns anledning att slå fast redan i detta skede. I och för sig är mycket av det jag kommer att säga självklarheter, men i vissa lägen kan det faktiskt finnas anledning att slå fast även självklarheter. Först och främst måste grunden för denna forskning, liksom för så mycket annat, vara människosynen. Vi måste vara förankrade i den kristna etiska människosynen. Vi måste ha vördnaden för människan och livets okränkbarhet som en fyrbåk. Vi måste också utgå från människornas lika värde. Med utgångspunkt i detta måste vi alltid ha som målsättning — detta är heller ingenting unikt — att forskning och utveckling på detta område skall stå i livets tjänst. Detta måste vara en bärande princip i dessa sammanhang. Som andra punkt vill jag ställa frågan: Vem är bäst skickad till etiska bedömningar? I den här debatten har det förts på tal om det skall vara Politiker eller forskare. Personligen tycker jag det är angeläget att deklarera att det är människan som sådan som skall stå för de etiska bedömningarna. Det är inte i egenskap av politiker eller i egenskap av forskare utan i egenskap av just människa som man skall ta ställning till de här frågorna. Jag tror det finns anledning att påminna om att det hos människan finns inbyggt ett samvete, en normal funktion, som vi måste ta till vara. I historien har vi upprepade exempel på hur man har förträngt samvetet. Man har gjort det utifrån kollektivets tryck och utifrån den goda sakens motiv. Det finns nog anledning att påpeka att även när det gäller positiv forskning kan det finnas risker för att man förtränger det mänskliga samvetet som sådant. Jag vill understryka att vi här måste arbeta hand i hand, sida vid sida, politiker och forskare, utifrån de etiska grundregler vi har. En tredje fråga jag vill ställa är vem som bestämmer livets värde. Är det en fullständighetsmall vi skall ha? Har vi någon sorts social mall när vi talar om livets värde och livskvalitet? Jag vill understryka att man måste utgå från att det är livet i sig som har värde och inte enbart formerna för livet. Därför kan forskningen i livets tjänst inte få leda fram till något slags sneda kvalitetsbedömningar. Jag vill citera vad Kicki Lundmark från HCK sade vid den hearing utskottet hade. Hon sade bl.a. att livskvalitet inte sitter i generna. Hon fortsatte: ”Man får aldrig acceptera att barn indelas i A-barn och barn med defekter.” Jag vill verkligen understryka vad hon sade i detta sammanhang, för här kan ligga en välvillighetsrisk i bedömningen av om vederbörande passar in i något slags fullständighetsmall eller inte. Den fjärde punkt jag vill peka på gäller integritetsaspekten. Framför allt vill jag göra det utifrån fosterdiagnostiken. Det är som ni vet på det sättet att alla gravida kvinnor över en viss ålder erbjuds fosterdiagnostik. Jag vill bara ta som ett exempel, att det är viktigt att kvinnan själv får avgöra huruvida hon vill genomgå denna fosterdiagnostik eller inte. Det får inte bli så att man tvingar vederbörande, att det finns ett samhälleligt eller kollektivt tryck på vederbörande. Det måste vara kvinnan själv som tar ställning. Efter en fosterdiagnostik är det viktigt att man ställer upp med stödåtgärder. Jag tror att inte minst utvecklingen på det medicinska området kommer att öka kraven på stödåtgärder från samhällets sida. Fru talman! Jag vill understryka att utskottet enigt har föreslagit ett forum för kontinuerligt åsiktsutbyte när det gäller dessa frågor, där politiker, forskare, teologer och andra skall ingå. Vi från moderata samlingspartiets sida ställer oss bakom detta förslag. Vi gör det därför att vi anser att det är värt att pröva ett sådant forum. Men jag vill samtidigt klart markera att detta forum inte skall bli något av etikens högsta domstol — att det inte är meningen har Ingemar Eliasson redan sagt. Det får inte bli på det sättet, utan vi måste pröva arbetsformerna för detta forum, som inte får förstelna utifrån vissa bedömningar. Också inom ramen för detta forum kan det finnas risker för ett kollektivt tryck när det gäller etiska bedömningar. Det måste ett sådant här organ vara befriat från. Meningen är att olika synpunkter skall komma till uttryck. Jag tror därför att det är viktigt att olika personer får komma till tals inom ramen för ett sådant här samarbetsforum. Fru talman! Till sist vill jag yrka bifall till utskottets hemställan med följande slutord: Det är etiken som skall styra samhället och inte samhället som skall styra etiken. Jag vill inte minst säga detta med anledning av det förslag som vi från socialutskottet nu har förelagt riksdagen att fatta beslut om. Det forum som vi föreslår måste vara självständigt. Det måste vara ett forum där olika etiska bedömningar fritt kan föras fram, så att vi inte hamnar i en situation med en styrning av den etiska debatten.

Fru talman! Ingemar Eliasson har på ett förtjänstfullt sätt gått in i utskottsbetänkandet och beskrivit vad vi har beslutat och vad riksdagen nu har att ta ställning till. Också de föregående talarna har på ett mycket bra sätt gjort en redovisning av det viktiga ställningstagandet. Jag har därför valt att betrakta denna problematik från gräsrotsnivå, ur de blivande föräldrarnas synvinkel. Det är i dag så komplicerat att bli förälder. Forskningens resultat har öppnat dörrar till nya rum, där vi som blivande föräldrar skall fatta svåra beslut om hur vi skall handla. Först skall vi avbryta den prevention som förebygger oönskade graviditeter. Detta kan ske så, att förlossningen skall passa in i den privata planeringen. Åtskilliga stressiga månader kan bli följden när paret ställs inför det faktum att kvinnan inte blir gravid när det bäst passar. Tvärtom ökar i dag riskerna för barnlöshet, delvis på grund av ett större antal genomgångna infektioner och nya typer av sexuellt överförda sjukdomar. Fertilitetsutredningar och en mycket stressad tillvaro följer för det par som beslutat sig för att bli en familj med barn. I denna situation erbjuds i dag olika lösningar. En behandlingsmetod kommer vi att debattera här i riksdagen senare under hösten, nämligen insemination. Inseminationsförfarandet kan vara en lösning för barnlösa par. Med pågående forskning framkommer troligtvis allt flera alternativa behandlingsmetoder för dem. Vissa blivande föräldrar lyckas dock i sina föresatser och kan efter ett enkelt prov få bekräftat att ett barn är på väg. Genom mödravårdscentralen erbjuds då de blivande föräldrarna ett allsidigt omhändertagande. Kontroller av den blivande modern genomförs, vari exempelvis ingår kontroll av Rh-immunisering och av om hon har immunkroppar mot röda hund. Om det visar sig att modern haft röda hund under de första graviditetsveckorna, kan detta leda till ett första ställningstagande. Fostret kan nämligen skadas av detta virus, och abort kan då övervägas. I dag förebygger man riskerna med röda hund genom att erbjuda vaccinering av flickor i 12-årsåldern. På detta sätt minskas risken för fosterskador under eventuell graviditet längre fram. De metoder för att undersöka fostrets hälsotillstånd som vi i dag kan erbjuda inom mödravården är betydligt mer sofistikerade. Är den blivande modern något till åren kommen, varvid risken för fosterskador bedöms vara större, erbjuds helt nya fosterdiagnostikmetoder utöver de sedan länge tillämpade som jag hittills nämnt. De nya undersökningsmetoderna används främst för att bekräfta att fostret är friskt och inte behäftat med en sökt missbildning. I de fall besked om positivt resultat av undersökningen lämnas, befinner sig de blivande föräldrarna i en ny valsituation. Jag använder med flit uttrycket ”positivt resultat” för att peka på de förvecklingar vårt språkbruk kan leda till. Det positiva resultatet är negativt för fostret, och det förhållandet ställer krav på beslut från de berörda föräldrarna. I socialutskottets betänkande finns alla de undersökningsmöjligheter nämnda som i dag kan erbjudas blivande föräldrar. Det är då fråga om föräldrar som oftast är mycket medvetna om dessa medicinsk-tekniska framsteg och som av olika orsaker vill låta undersöka tillståndet hos det väntade barnet. Omedvetet och kanske aningslöst har vi förts in i ställningstaganden där våra etiska värderingar skall prövas. Hur ser vi på kravet på och behovet av att genomgå undersökningar och tester? Vilka felmarginaler finns i undersökningstekniken? Vilka provsvar skall delges föräldrar? Vilka defekter skall avgränsas för att ge beslut om abort i syfte att undvika att ett missbildat barn föds? Just denna ström av frågor har resulterat i att vi som politiker på något sätt måste ta ställning. De beslut som vi då måste fatta är oerhört svåra, detta eftersom det finns plusposter och minusposter i fosterdiagnostiken. Möjligheten att bota ett blivande barn under fosterstadiet framstår som en stor medicinsk vinning. Vi kan alltså inte säga nej till en utveckling som kan leda till ett botande. Möjligheten för föräldrar med handikappade barn att genom fosterdiagnostiken utesluta att ett väntat barn får en liknande skada är ofta en förutsättning för att de skall våga skaffa flera barn. Abortsituationen efter den fosterdiagnostik på ett sent stadium som vi tillämpar är fylld av problematik och tragik. Kravet på ökade insatser för habilitering av handikappade barn är även i denna diskussion nödvändigt att föra fram. Behovet av samhällets stödinsatser i de fall föräldrarna väljer att föda ett barn som bedöms handikappat kan inte nog understrykas och påminnas om. En ökad satsning på forskning för att förebygga fosterskador måste också vara självklar i den debatt som berör fosterdiagnostiken. Barn som föds med ryggmärgsbråck har med rätta habiliteringsinsatser stora möjligheter att leva ett s.k. normalt liv. Livskvalitet har olika innehåll för oss människor, och livets olika dimensioner kanske inte riktigt rätt upplevs av oss som lever ett s.k. normalt liv. I dag finns för den intresserade det utredningsbetänkande som socialutskottet behandlat, expertgruppsrapporter, sammanfattning av den hearing vi hade i utskottet och mycket annat skriftligt material, där man analyserar och redovisar. Ett skickligt arbete ligger bakom allt detta, men det är kanske svårt att i det läsa ut vilka olika känslor frågorna väcker hos människor. Hur behandlar vi de föräldrar som vill avstå från fosterdiagnostikens välsignelse och förbannelse och de föräldrar som accepterar forskningens alla resultat och ser dem som ett led i försöken att få ett friskt barn? Vilka handlar rätt av dessa? Och vad vet vi om reaktionerna hos de föräldrar som avstod och föder ett multihandikappat barn och hos dem som valde och ställs inför beslutet om avbrytande av graviditeten. Det är helt klart att de motioner som behandlas i utskottsbetänkandet avspeglar reaktioner som vi alla mer eller mindre känner. Detta speciellt i skenet av den utveckling som sker när det gäller ny medicinsk teknik och manipulationer med embryon. Vi har tagit ett enormt steg när det gäller omhändertagande av blivande mödrar. Vi har tagit över en stor del av naturens s.k. ordning. Allt fler barn överlever i dag, trots att de föds alltför tidigt. Detta skall vi slå vakt om men vara beredda på etiska frågeställningar även i dessa fall. Förslaget till ett permanent medicinsk-etiskt organ med representanter från forskning, sjukvård, för teologer och oss lekmän, som då deltar som politiker, ger förutsättningar för att informera allmänheten, som sedan ställs inför att fatta beslut som rör deras väntade barn. Jag vill återknyta till det som jag tog upp inledningsvis rörande blivande föräldrars situation. Låt oss få behålla ovissheten om det väntade barnets kön. Det finns faktiskt livskvalitet i att möta det oplanerade. Jag tror att vi som människor även har dolda resurser att klara s.k. motgångar. Vi skall undvika att sprida tron på det välplanerade som den enda lyckliga lösningen. Jag hälsar med tillfredsställelse att krav på screening-undersökningar över huvud taget inte har diskuterats i den senaste tidens debatter. Jag vill inte påstå att det inte är viktigt i vissa fall med fosterdiagnostik, men det kanske inte är den garanti och det skydd för framtiden som vi mest av allt skall satsa på. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till socialutskottets hemställan i dess betänkande nr 4, som är enhälligt och därför en bra grund att bygga vidare på i denna debatt, som är början i en utveckling som vi ännu ej anar slutet på.

Fru talman! Fosterdiagnostiken har utvecklats — och utvecklas — mycket snabbt. Många frågor tränger sig på. Vem skall få tillgång till avancerad fosterdiagnostik? Vilka skador och sjukdomar skall anses så svåra att en abort kan vara befogad? Kan utvecklingen av fosterdiagnostik leda till en sådan samhällssyn att det anses olämpligt eller t.o.m. förbjudet att skadade barn föds? Detta är några av de frågor som fosterdiagnostiken ställer oss inför. Fosterdiagnostiken kan stå i livets tjänst och hjälpa föräldrar med vissa ärftliga sjukdomar att få friska barn. I förlängningen kommer en medicinsk behandling av ännu inte födda. Fosterdiagnostiken kan också användas i kvalitetskontrollerande syfte och då fungera som ett sorteringsinstrument för att slippa oönskade barn. Den medicinska tekniken har gett oss alltmer förfinade metoder att söka efter sjukdomar, anlag och egenskaper hos fostret. Fosterdiagnostiken kan utvecklas till ett instrument att mäta människovärde med olika sjukdomar, anlag och egenskaper som kriterier. Ju fler avvikelser som kan diagnostiseras, desto fler människors existens blir ifrågasatt. Frågan om fosterdiagnostik är också, som jag ser det, en jämlikhetsfråga. Talet om alla människors lika rätt till liv och lika värde ställs på sin spets i den här frågan. Det finns ett samband mellan debatten om fosterdiagnostik, den s.k. biomanipulationen — dvs. hybrid-DNA-teknik, in-vitro-fertilisering och mycket annat — och debatten om den ”ekonomiska krisen” och den offenliga sektorn. Det gemensamma för dem är att man ifrågasätter de svagas berättigande: Har svaga människor rätt att finnas till? Och har de rätt att leva gott? I båda debatterna värnar man om den starkes frihet — friheten att kunna privatisera sitt liv, att lösa uppkomna problem på enskild väg, att kunna välja bort barn med oönskade egenskaper, att forska fritt och att, utan alltför stor insyn, i vinstsyfte omsätta resultaten. I båda debatterna talar man om de svaga som oönskade och olönsamma. Det sägs att eftersom vård kostar pengar, måste ”vårdkonsumtionen” nedbringas. En utbyggd fosterdiagnostik kan minska den offentliga sektorns utgifter med 1,2 miljarder kronor. Det har Henrik Åkerman, moderat landstingspolitiker, räknat ut. Abort av ett foster med mikrocefali ger en vinst för samhället på 3 735 000 kr. Abort av ett foster med ryggmärgsbråck minskar vårdkostnaderna med 11 650 000 kr. Det finns alltså en önskan, som Henrik Åkerman i klartext uttrycker sig, att redan i livmodern slå ut individer som man bedömer blir olönsamma. Fosterdiagnostik blir ett medel när det gäller att välja barn — att gradera människovärdet. Med hjälp av fosterdiagnostik kan man selektera barn. Genom insemination kan man välja sperma från en acceptabel givare. Med de tidiga fosterdiagnostikmetoder som finns i dag tycker man sig ha rätt inte bara till barn utan också till perfekta barn. Risken är uppenbar att våra kunskaper om livets allra innersta och våra möjligheter att manipulera detta blir ett instrument när det gäller att befästa ett konkurrenssamhälle där de svaga medborgarna är de mest utsatta. I ett framtidsperspektiv blir sambandet mellan biomanipulationen och elitismen i samhället särskilt skrämmande. Utvecklingen inom biotekniken går snabbt. Fler och fler avvikelser och egenskaper kommer att kunna diagnostiseras allt tidigare under havandeskapet. Inom kort kommer hela vår genetiska kod att kunna dechiffreras. Den genetiska fosterdiagnostiken är en näraliggande metod. Samtidigt hårdnar samhällsklimatet. Och högerkrafterna är på frammarsch. Att utvecklingen inom gentekniken skall styras har blivit uppenbart för många. Frågan är bara hur den skall styras. Jag menar att ett ansvarigt handlande med de metoder som vi har i dag och som vi kommer att få måste ha sitt ursprung i den djupaste respekt för de svagaste medborgarna. Det är just i mötet med de svaga som halten i våra värderingar prövas. Om vi menar allvar med talet om alla människors lika värde, måste vi också skapa förutsättningar för att alla skall få födas och leva ett bra liv. Vi får aldrig handla så, att vi kränker respekten för de svaga. Ett allmänt erbjudande om fosterdiagnostik för alla som så önskar, menar jag, innebär en kränkning av denna respekt. Endast då det är medicinskt motiverat tycker jag att fosterdiagnostik kan komma i fråga. De värderingar som ligger bakom biomanipulationens utveckling och forskningens inriktning måste synliggöras. Det sker inte i ett ideologiskt vakuum. Det är självklart att forskningen är resultatet av olika uppfattningar och önskningar. Dessa måste så att säga ställas fram utan allt humanitärt emballage. I socialutskottets betänkande 4, som behandlar bl.a. frågan om fosterdiagnostik, uttrycker man en försiktighet inför vad framtiden kan föra med sig på detta område. Av vad jag sagt hittills framgår att jag inte bara vill vara försiktigt avvaktande utan att jag också är rädd för vad denna teknik kan föra med sig. Därför vill jag bromsa utvecklingen på detta område, För mig kommer frågorna om människors lika värde och människolivets okränkbar het i konflikt med en utbyggd fosterdiagnostik, eftersom jag ser den som en sortering av olika liv. Vi gör kanske omedelbara vinster genom fosterdiagnostik, men det sker till priset av desto större förluster på sikt. Att ifrågasätta människolivets okränkbarhet och allas lika värde innebär alltid stora risker. En läkare sade för en tid sedan i en intervju i DN: Man skall ha klart för sig redan från början att fosterdiagnostiken är ett slags abortutredning. Denne läkare var också rädd för att kvinnor — om fosterdiagnostiken skulle bli allmän — skulle smygas in i en abortutredning bakvägen. När kvinnor som genomgått fosterdiagnostik i Malmö fick reda på att det fanns risk för skador, ledde det till abort. Det sades vid den hearing vi hade i socialutskottet i höstas. Kvinnorna ville alltså ha abort. Och hur många kvinnor vågar säga nej till fosterdiagnostik om den skulle erbjudas generellt? Fosterdiagnostiken förfinas och utvecklas, och redan nu finns det metoder för fosterdiagnostik som kan användas redan i sjunde eller åttonde graviditetsveckan. I och med detta kommer fosterdiagnostiken — som jag ser det — i konflikt med abortlagen. Olika gruppers intressen kommer i konflikt med varandra. Kvinnans rätt att bestämma över sin fortplantning kolliderar med den handikappade människans rätt att existera. Däri ligger en konflikt. Jag vill peka på detta. Här krävs också ett ställningstagande i sinom tid. När abortlagen kom till skedde det för att ge kvinnan och familjen möjlighet att avgöra om man med hänsyn till den egna situationen ville ha barn eller inte. Avsikten var aldrig att i det beslutet väga in barnets egenskaper. För mig är det en stor skillnad mellan att välja att göra abort utan eller med fosterdiagnostik. I det förra fallet väljer jag bort ett föräldraskap. I det senare väljer jag bort ett barn med speciella defekter eller egenskaper. För mig är det en mycket stor skillnad. Fru talman! Vi kan ännu inte odla barn i provrör, dvs. låta hela fosterutvecklingen ske utanför livmodern. Men vi kan utföra inseminationer med sperma från främmande män, och i USA kan man önska sig barn med olika egenskaper och få det via sperman. Provrörsbefruktningar finns. Man experimenterar med nedfrysning av befruktade ägg, och man överför ägg från en kvinna till en annan. I Australien görs det försök att framställa en konstgjord livmoder. Det verkar som om livets tillkomst håller på att bli en fråga om cellodling som kan manipuleras på olika sofistikerade sätt. Av det sista jag talat om finns det ännu inte mycket i Sverige, men utvecklingen, som det heter, går rasande fort, och det är svårt att bromsa. Det som för oss i dag verkar vara rena rama science-fiction kan mycket väl förekomma också här inom en framtid. Fru talman! Vi måste gemensamt värna om människovärdet. Den medicinska tekniken ställer våra grundläggande värderingar om människovärdet på prov, och det finns risk för att vi får en sjukvård som syftar till att sortera ut vilka som skall ha rätt att födas. Jag tycker att det finns fog att känna en rädsla för att fosterdiagnostik, genteknik och insemination leder till en människosyn som innebär ett ifrågasättande av rätten till liv för människor som har skador.

Fru talman! Jag är imponerad över den tid och det arbete som socialutskottet har ägnat åt detta betänkande om medicinsk-etiska frågor. Det är ett mycket fint och bra betänkande. I betänkandet behandlas en motion av mig om fosterdiagnostik. Man kan till att börja med ställa frågan: Varför har vi denna verksamhet? Utskottet besvarar självt frågan på s. 5 och 21 i betänkandet. Svaren är enligt utskottet för det första att undvika att friska foster i vissa fall aborteras, för det andra att utarbeta metoder för att, innan någon bestående skada uppkommit, behandla foster som annars skulle ha blivit sjuka, och för det tredje att kunna avbryta graviditeten i de fall fostret visar sig vara skadat. Jag vill direkt ställa min enda men mycket allvarliga fråga till utskottets talesman: Hur skall man tolka det sistnämnda uttalandet, ”att kunna avbryta graviditeten i de fall fostret visar sig vara skadat”? En rak tolkning blir för mig, att om fostret är skadat skall graviditeten avbrytas. Men efter att ha lyssnat på alla de fina inlägg som gjorts här förstår jag att det inte är meningen att man skall tolka det så. Hela vår syn på frågan måste väl vara att ge kunskap om fostrets tillstånd och skapa en beredskap hos modern, så att hon kan välja mellan de olika alternativ som finns när en skada upptäcks. Jag menar alltså att den sista meningen på s. 21 i betänkandet är kategorisk och inte lämnar utrymme för något val. Jag skulle vara mycket tacksam om utskottets talesman ville göra ett förtydligande på denna punkt, därför att jag tror att det skulle vara av värde för framtiden. Forskningen inom fosterdiagnostiken är — som vi har hört av flera talare — avancerad, och det är forskningen själv som har format verksamheten. Den är inte uteslutande inriktad på den yttersta nyttan för människorna, utan fastmer på vad som är medicinskt, biologiskt och tekniskt möjligt. Av det följer att denna forskning kan skapa möjligheter som av resursmässiga, etiska eller andra skäl inte bör begagnas. Den förfinade tekniken gör, som vi också har hört, att man allt tidigare kan upptäcka olika tillstånd hos foster; man kan se könet och man kan diagnostisera vissa sjukdomar. Den nya hälsooch sjukvårdslagen stärker patientens rätt till information om sin situation. Vem är egentligen patienten i detta fall? Den blivande modern, som efterfrågar fostrets tillstånd, är som regel frisk, men fostret kan vara sjukt. Hur skall man tolka lagen? Praxis är naturligtvis att modern betraktas som patient och får information. Men vad händer om modern efterfrågar en viss typ av information och läkaren ”på köpet” får andra kunskaper om fostret? Är relevanta kunskaper exempelvis kännedom om kön eller om kromosomavvikelsen Klinefelters syndrom? Skall denna information ”på köpet” också lämnas? Enligt lagen, som den nu tolkas, är svaret ja. I verkligheten varierar tillämpningen i vårt land. En överläkare i klinisk genetik som jag har talat med säger att han, när det exempelvis gäller kunskapen om kön som erhållits ”på köpet”, inte talar om det för modern. Kom igen efter artonde graviditetsveckan, säger han. Han väntar nu på att av någon bli anmäld för tjänstefel. Det finns således behov av en förändring av lagstiftningen när det gäller informationen till modern. Det måste finnas en möjlighet att sätta något slags gräns för vad som anses viktigt att få fram genom diagnosen och för vad det anses viktigt att informera om. Jag har i min motion också tagit upp frågan om allmän screening. I de remissvar på socialstyrelsens faktarapport som motionerna och debatten i dag till stora delar bygger på betonas frivilligheten som en väsentlig rätt för kvinnan. Men trots denna entydiga inställning finns det i dag landsting som tillämpar screening. Den uppges vara frivillig, men frivilligheten är på grund av omgivningens inställning en chimär. Det finns dessutom i landet exempel på att frivilligheten direkt sätts ur spel, eftersom man inte informerar modern om vad man gör. Här finns det behov av entydiga riktlinjer. Skall vi ställa oss bakom en aktiv metod för att uppspåra vilka foster som är sjuka? Ur terapisynpunkt och ur allmänt förebyggande synpunkt borde vi kanske göra det, men för min personliga del väger etiska och moraliska aspekter tyngre. Fru talman! Möjligheten till fosterdiagnostik har skapat oro — det visar debatten i dag. Man fruktar att denna möjlighet kommer att bana väg för en kontroll av kvaliteten på foster. Man är rädd för att det i framtiden skall bli möjligt att fastställa mindre avvikelser och att endast fulländade barn skall tillåtas att födas. Denna befogade rädsla måste vi politiker möta och ta oss an. Det positiva bemötande som motionerna fått i utskottets betänkande visar att utskottet är berett att med djupt allvar lyfta upp dessa frågor och därmed föra in utvecklingen i en framtida riktning som gagnar mänskligheten. Jag yrkar härmed bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Margareta Winberg ställde en fråga till utskottet, och jag tyckte att det var bra att den frågan ställdes, så att vi får möjlighet att ytterligare förtydliga hur vi ser på fosterdiagnostiken. Jag vill understryka utskottets uttalande att huvudsyftet med fosterdiagnostiken är att abort skall kunna undvikas. Oro som föranleds av misstankar om att allt inte står rätt till med fostret och som skulle kunna leda till att kvinnan begär abort kan undvikas, om hon får reda på att allt utvecklas väl. Därav följer att fosterdiagnostiken kan och bör stå i livets tjänst. Den kan ge förutsättningar för att foster kan födas fram under betryggande former och skall inte ha som huvudsyfte att avbryta graviditeten. De meningar som Margareta Winberg läste upp skall alltså inte läsas så, att utskottet menar att man skall utgå från att abort utförs om fostret visar sig vara skadat. Vi utgår från gällande abortlag, där det föreskrivs att kvinnan själv inom vissa tidgränser avgör om graviditeten skall ha sin gång eller avbrytas, men vi stryker under att hon inte skall behöva vara ensam och utan stöd när hon delges information om att hon bär på ett skadat foster. Tvärtom måste hon, ja, båda föräldrarna, få hjälp och stöd i denna situation. Jag vill återigen betona att vi förutsätter att kommande riktlinjer för fosterdiagnostiken blir mycket restriktiva. Vi menar inte att när fosterdiagnostiken ändå används och påvisar att fostret är skadat detta skall förutsättas leda till abort. Ett sådant automatiskt samband bör vi värja oss för. Jag hoppas därmed, fru talman, att jag har besvarat Margareta Winbergs fråga.

Fru talman! Jag hade antecknat mig till den här debatten för den händelse någon fråga skulle komma upp i den som jag möjligen skulle kunna bidra till att belysa. De inlägg som förekommit här har emellertid både sakligt och emotionellt varit upplysta och värdiga, och det finns inte mycket att tillägga. Socialutskottet har med detta enhälliga betänkande lämnat ett bidrag till samhällsdebatten av samma kvalitet och betydelse som betänkandet om befolkningsfrågan, också det enhälligt, för sex år sedan — om jag minns rätt. För egen del har jag i det här ärendet ställt vissa frågor i en motion om det mänskliga fostrets rättsskydd. Ursprunget till den motionen var ett samtal i detta hus med en bekymrad person med starkt religiös förankring, som ville rådgöra med mig om de oföddas rätt. Jag försökte då för mig själv analysera problematiken. Den analys som finns i min motion 1983/84:400 mynnade ut i en begäran om en utredning om fostrets rättsskydd. Den utredningen synes nu pågå genom inseminationsutredningens försorg, och för egen del avvaktar jag dess resultat med intresse. Utskottets hemställan mynnar ut i en rekommendation till regeringen att tillsätta ett permanent medicinsk-etiskt organ. Eftersom jag i 15 år, sedan dess tillkomst år 1969, har varit ledamot av Svenska läkaresällskapets etiska delegation och även under många år försökt ägna en del av min undervisning för blivande läkare åt etiska frågor, har jag med intresse lyssnat till denna debatt och dristar mig nu bara att göra en kommentar till något av det som här har sagts. Ingemar Eliasson talade om samarbete mellan läkare, lagstiftare och opinionsbildare. Läkaresällskapets etiska delegation har från början som ledamöter haft en jurist, en företrädare för Publicistklubben, en sjuksköterska och en representant för fackföreningsrörelsen förutom givetvis ett antal läkare. Detta samtalsforum har varit mycket stimulerande. Under dessa 15 år har debatten flyttat sig från ganska enkla problem om hur en god doktor bör vara beskaffad över till vad som här har kallats existentiella problem. Jag vill inte ett ögonblick bestrida att det har inneburit att arbetet har blivit avsevärt mycket svårare för alla deltagare. Som läkare vill jag gärna också säga att många stora män och kvinnor inom konst, vetenskap och politik har varit sjuka eller handikappade men kanske just därför lyft sig själva över sina svårigheter. Det är möjligt att det är viktigt att informera även om detta i en tid av bodybuilding och skönhetstävlingar. Det finns förvisso också andra värden i livet.

Fru talman! Jag vill börja med att uttrycka min stora tillfredsställelse över de inlägg som hittills har gjorts. Det känns utomordentligt fint att notera den samstämmighet i värderingarna som i dag finns kring hela den här problematiken, över partigränserna. Förhållandet är ju att den nya medicinska tekniken skapar nya behov vad gäller etiska och moraliska värderingar. Den nya tekniken ger oss möjligheter, som också har sagts, att ingripa i människosläktets utveckling. Detta sker i dag i former som vi inte har diskuterat igenom ur etisk och moralisk synpunkt. Härur uppstår ett absolut behov av att skapa ett sammanhang mellan det vi gör i det enskilda fallet, beslut som fattas av blivande föräldrar, och konsekvenserna för hela samhället och för mänskligheten. Det sambandet är i dag alldeles för svagt, och vi handlar omedvetet. Det är ingen anklagelse. Det beror på att vi hittills varit fångade i de tekniska landvinningarna och den diskussion som var och en av dem ger upphov till. Därigenom har diskussionen blivit splittrad. Vi har fått svårt att se de långsiktiga konsekvenserna av det vi har gjort. Särskilt tydligt tycker jag att detta har blivit i samband med fosterdiagnostiken och dess användning i abortsyfte. På det här området tvingas vi faktiskt in i helt orimliga avvägningar utifrån etisk och moralisk synpunkt,graderingar av livets värde med utgångspunkt från vad vi tror om olika följder av funktionsnedsättningar, sjukdomar, ja, också anlag och egenskaper i övrigt. Som handikappad kan jag verkligen intyga vilken oro detta har skapat bland handikappade människor, hur enskilda handikappade när deras funktionsnedsättning ifrågasätts i dessa sammanhang känner sig uppfordrade att gå ut och förklara att också deras liv har ett innehåll, att också de kan uppleva livskvalitet och att ingen annan skall komma och mäta deras upplevelser av sitt livs värde. Vi skall också komma ihåg — det sade f. ö. Gunnar Biörck i Värmdö — att hela den här diskussionen förs samtidigt som vi ute i samhället ständigt matas med ett förhärligande av det starka, det sköna, det fullkomliga. Det finns, som vi upplever det, en uppenbar risk att rädslan för det ovanliga, för det avvikande, för det svaga och drömmen om fullkomlighet, framgång och duglighet kan driva oss in i en användning av den här tekniken som i det lilla perspektivet tycks riktig, men som leder oss alldeles fel ur samhällets synpunkt. Det är därför med mycket stor glädje och lättnad som jag konstaterar att utskottet framlägger förslag om ett särskilt organ för debatt i de här frågorna. I Margareta Perssons och min motion har vi begärt en utredning av de existentiella frågorna i samband med den nya tekniken. Men det vi har fått är faktiskt ännu bättre. Genom att ta de etiska frågorna till utgångspunkt kan vi skapa en helhetssyn, ett sammanhang, mellan det vi gör i det enskilda fallet och det som måste vara samhällets intressen på sikt. Jag är övertygad om att det här kommer att leda till att vi i framtiden bättre ställer både vetande och teknik i livets och människans tjänst. Jag tror också att de långsiktiga konsekvenserna av olika handlingsalternativ kommer att bli tydligare. Vi kommer också därigenom att kunna få till stånd en bättre avvägning av de olika intressen som finns — låt oss inte dölja att här finns olika parter som har olika intressen, som öppet och ärligt måste diskuteras. Det gäller de blivande föräldrarna, det gäller det ofödda barnet och det gäller samhällets intressen i stort. Så här bra kan det bli med det nya organet. Men jag vill också understryka att vi ännu inte är där. Genom utskottets ställningstagande får vi ett organisatoriskt skal, som vi kan använda, och vi får en utgångspunkt för diskussionen som jag menar är utomordentligt lovande. Jag kan försäkra att vi som representerar handikappade människor och deras intressen kommer att driva de här frågorna vidare utifrån våra erfarenheter av livet och livets möjligheter även för den som har ett handikapp. Vi kan inte slå oss till ro med att det förslag förverkligas som utskottet nu har lagt fram. Men jag är glad över det. Det är sällan jag som representant för handikapprörelsen kan säga att jag är helt nöjd, men det är jag faktiskt med det betänkande som utskottet här lagt fram.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
Fru talman! Det kanske inte hör till vanligheterna i denna kammare att det råder så stor samstämmighet i debatten. Men det känns mycket tillfredsställande med denna stora politiska enighet i dessa frågor. Etiska frågeställningar har fått en mer och mer framskjuten plats i hälsooch sjukvårdspolitiska sammanhang. Det gäller t.ex. fosterdiagnostik, befruktning utanför människokroppen, genforskning och dödsbegrepp. Jag kan bekräfta vad Bengt Lindqvist här sade om den rädsla som många människor känner inför den snabba utvecklingen. Den rädslan visar sig i många brev och telefonsamtal till socialdepartementet. Utvecklingen går mycket snabbt. Nya medicinska tekniker utvecklas. Men även våra etiska normer förändras över tiden. Som politiker känner vi ibland att vi inte hinner med den tekniska utvecklingen. Vi känner oss otillräckliga. Det har debatten i dag visat. Det är därför mycket angeläget att regering och riksdag på ett tidigt stadium är väl underrättade om den forskning som pågår och om de tekniska framstegen. Etiska frågor kring specifika forskningsprojekt behandlas i dag av bl.a. landstingens regionala forskningsetiska kommittéer och av medicinska forskningsrådet. De forskningsetiska kommittéerna tar i huvudsak ställning till de vetenskapliga metoderna i projekten. Inom Svenska Läkaresällskapet finns, som Gunnar Biörck i Värmdö nämnde, en delegation för medicinsk etik med uppgift att avge yttranden över etiska frågor inom medicinen men också att på eget initiativ utarbeta råd och upplysningar i dessa frågor. Även Sveriges Läkarförbund har ett etiskt råd med likartade uppgifter. Jag har erfarit att även socialstyrelsen planerar att inrätta någon form av etiskt råd. Socialstyrelsen får i ökad utsträckning ta ställning till etiska frågor. De är ofta direkt förknippade med den hälsooch sjukvårdande verksamhe ten. Socialstyrelsens behov av ett etiskt organ får ses mot bakgrund av dess ansvar för utvecklingsarbetet inom hälsooch sjukvården. Det finns däremot inte i dag något organ, som i ett mer övergripande samhällsperspektiv behandlar etisk-medicinska frågeställningar. Jag anser, liksom socialutskottet, att det är önskvärt att åstadkomma en mera samlad överblick över de etiska frågor som den snabba utvecklingen på det medicinska området ger upphov till. Det finns behov av en helhetssyn på sådan medicinsk forskning och behandling som kan anses känslig för den mänskliga integriteten eller påverka respekten för människovärdet. De viktigaste uppgifterna för ett sådant organ måste vara att stimulera till en allmän diskussion i ämnet, föra prioriteringsdiskussioner, initiera utredningsverksamhet osv. Avsikten bör vara att det skall kunna följa utvecklingen på området mycket nära och helst ha kunskaper, som ligger ”ett steg före”. Det är bra om arbetet kan ske i öppna former så att det stimulerar till både allmän debatt och personliga ställningstaganden. Jag har inte fattat socialutskottets betänkande som att detta organ skulle bli någon etikens högsta domstol. Jag har ändå läst ut av betänkandet att vad socialutskottet förväntar sig är att få ett organ, som kan vara rådgivande inför de politiska beslut som vi såsom politiker måste fatta i framtiden. Jag har därför för avsikt att snarast inrätta ett organ för etiska frågor. De närmare formerna för ett sådant organ bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag anser att detta skall vara knutet till socialdepartementet och att det skall vara ett permanent organ.